Herr talman! Bortsett från frågorna till Gösta Andersson och Doris Håvik, som de säkert kommer att besvara själva, talade Bonnie Bernström om två motioner: den ena handlande om ökad individualisering av föräldraförsäkringen och den andra om adoptivpappors rätt till föräldrapenning vid barnets ankomst till familjen. Ingen av motionerna är ny för året. Båda motionerna har, oavsett hur formuleringarna kan ha blivit — det kommer jag inte ihåg —i praktiken bifallits av riksdagen redan tidigare. Arbetet med förberedelse och beslut pågår. I utskottets betänkande står det om den ena motionen, men det gäller faktiskt båda: ”Även denna fråga ryms inom ramen för den pågående översynen av föräldraförsäkringen och utskottet anser att i avvaktan på utredningens förslag är någon riksdagens åtgärd i anledning av motionerna —-—-- inte påkallad.” Detta gäller alltså båda motionerna. Det är, efter de vanor vi har här i riksdagen, formellt ett avslag, men det är också ett löfte om att båda dessa frågor skall komma upp till behandling efter vanlig förberedelse. Därmed är — för säkerhets skull, Bonnie Bernström — alls icke sagt att jag skulle anse det vara på något sätt överflödigt eller olämpligt att använda riksdagens motionsarbete och riksdagens talarstol till att bedriva information om och gärna också propaganda för något som man tror på — det är var och en obetaget. Men i sak kan riksdagens beslut inte gärna bli något annat än att vi får vänta på det utredningsmaterial som enligt vad som sagts oss skall vara i faggorna, i den meningen att arbetet skall vara avslutat under denna vår.

Herr talman! Bonnie Bernström frågade var socialdemokraterna står när det gäller fädernas möjligheter och rätt att stanna hemma för att vårda barn. När den här möjligheten gavs föräldrarna, hävdade vi att denna rätt skulle kvoteras. Denna vår grundinställning kvarstår. När detta infördes i föräldraförsäkringen, visade det sig att det inte var så många pappor som stannade hemma. Jag delar Bonnie Bernströms uppfattning, att det kan bero på att det var ett tryck från såväl arbetsgivare som arbetskamrater. Antalet gånger som fäderna stannade och vårdade sina barn ökade sedan något för att nu återigen minska. Vi kanske skall titta litet på den utbyggda särskilda föräldraförsäkringen med 37 kr., som är kompensationsnivån. Den kan innebära att det av rent ekonomiska skäl blir färre fäder som stannar hemma och vårdar barn. Eftersom det i regel är fadern som har högre inkomst, har han inte möjlighet attstanna hemma. Därför menar jag att det är könsdiskriminerande att ha en ersättning som ligger på den nivån. Om kvinnorna skall ha någon trygghet måste de ha möjligheter att få arbete. Vi vet hur många kvinnor som efterfrågar arbete. Nu påpekas det att antalet sysselsatta har ökat. Men det är i mycket stor omfattning deltidsanställda — vi har väldigt många deltidsarbetslösa kvinnor i vårt land. Den sista frågan gällde ett konstaterande att jag försvarade Karin Söder. Jag citerade Karin Söder. LO har gjort beräkningar av vad barnomsorgen kostar och har satt in det i ett samhällsekonomiskt sammanhang. Sedan har också Kommunförbundet kommit med en sådan rapport. Då är det fint att Karin Söder har tagit intryck av detta och säger att hon inte vill diskutera lönsamhetsbegrepp när det gäller barnomsorg. Det skulle vara bra om det kunde sprida sig utanför Karin Söders kretsar.

Herr talman! Jag tror att Bonnie Bernström skulle må gott av att litet oftare resa ut i landet och träffa sina partivänner. Jag har läst ett referat av en motion, som ett antal folkpartikvinnor har skrivit om vårdnadsersättning. Där sägs bl.a. att de föräldrar som själva tar hand om sina barn upplever den ensidiga satsningen på daghem som djupt orättvis. Jag tror att Bonnie Bernström borde fundera ett slag på detta. Jag tycker att man skall akta sig för att raljera när det gäller den standardförbättring som införandet av en vårdnadsersättning onekligen innebär. Verkligheten är ändå den att en vårdnadsersättning innebär en förstärkning av ekonomin för alla de barnfamiljer som bara har en förvärvsinkomst. Observera det! Det är åtskilliga. Deras ekonomi förstärks med 13 000 kr. Det är 10 000 kr. mer än vad denna riksdag är beredd att ge i barnbidrag. Är det orimligt att en vårdnadsersättning ger utrymme för förvärvsarbetande föräldrar att gå ner i arbetstid och få mer tid för sina barn? Jag undrar vilka som vill bestrida detta positiva faktum för många barnfamiljer. Är det fel att med en vårdnadsersättning underlätta för förvärvsarbetande föräldrar, som inte kan få kommunal barnomsorg, att i samverkan mellan familjer ordna en kooperativ barnomsorg? Jag har utomordentligt svårt att se vad det är för fel i detta. Det borde vara till glädje för många barnfamiljer som har problem med barnomsorgen. Jag har inte infört något lönsamhetstänkande i denna diskussion. Men jag tycker att det borde vara tillåtet, när man diskuterar barnomsorg, att göra precis så som de här folkpartikvinnorna har gjort, dvs. att göra en jämförelse mellan samhällets satsningar på den ena och på den andra typen av barnomsorg. Kommunförbundet har i klartext redovisat att arbetskostnaden för barn i åldrarna ett halvt till tre år ligger någonstans mellan 40 000 och 50 000 kr. Jag har bara direkt redovisat detta från Kommunförbundets rapport på det här området, och det borde väl vara tillåtet. Det borde vara rimligt i en fördelningspolitisk debatt att man vågar diskutera det faktum att en stor del av samhällets resurser styrs ensidigt till 30 20 av barnfamiljerna, medan 70 Yo får klara sin barnomsorg bäst de vill.

Herr talman! Det finns många olikheter mellan Doris Håvik och Gösta Andersson, men en likhet är att de smiter undan från att svara på ställda frågor. Doris Håvik! Vill socialdemokraterna också fortsättningsvis stå för tanken på en individuell föräldraförsäkring? Kan jag få ett svar — ja eller nej — på den frågan? Jag hoppas att man inte vill ha någon kvotering. Det vill i varje fall inte vi folkpartister som står bakom den motion som väckts, utan vi vill ha individuell föräldraledighet. Gösta Andersson! Det finns andra rapporter från Kommunförbundet som säger att det är lönsamt att erbjuda även en deltidsarbetande kvinna med 25 000 kr. i årsinkomst en daghemsplats för hennes barn, för på sikt betyder det skatteintäkter för samhället. Gösta Andersson väljer tydligen rapporter som styrker hans egen uppfattning. Det är bruttokostnader man talar om när man nämner 40 000 kr. per år. Därifrån skall dras intäkter i form av daghemsavgifter och skatter och bidrag som faller bort. Det är lönsamt med daghem, men den här debatten är väldigt otäck, därför att den handlar om huruvida kvinnor är lönsamma i viktiga sammanhang. Om vi slår fast att det är lönsamt med daghem, betyder det att kvinnor som är hemma inte är lönsamma. Låt oss komma ifrån detta och erbjuda föräldrarna den barnomsorg som de själva vill ha. Folkpartiets landsmöte har slagit fast kravet på ett vårdnadsbidrag. Därför finns det inget skäl för Gösta Andersson att citera några enskilda folkpartister.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande nr 32 finns fogade 2 reservationer och ett särskilt yttrande av utskottets moderata ledamöter. Båda reservationerna gäller moderata yrkanden om ytterligare besparingar i de statliga utgifterna. Motiveringen för dessa är uppenbar. Det finns inte anledning för oss att här i kväll gå in i en stor finanspolitisk debatt. Att vi föreslagit en något större nedskärning av utgifterna för socialdepartementets utredningsverksamhet än den regeringen vill göra beror helt enkelt på vår ambition att leva upp till de utfästelser om statliga besparingar som de tre borgerliga partierna ett par gånger gemensamt slagit fast men som regeringspartierna sedan tagit mer lättsinnigt på än vad vi moderater ansett oss kunna göra. Det är aldrig roligt att göra besparingar. Men för att använda det gamla ordspråket på ett något ovanligt sätt: Vi kanske skall kasta sten även i glashuset och framför allt här. Regering och riksdag måste vid behov av ekonomisk åtstramning skära hårt också i sin egen verksamhet, föregå med gott exempel och kräva inte bara lika mycket utan mer av oss själva än av andra. Den ekonomiska balansen måste återställas. Nedskärning av statliga utgifter är ett av medlen för att nå detta mål. Vad beträffar anslaget till Världshälsoorganisationens administration reagerade hela utskottet med någon förvåning inför den mycket kraftiga uppräkning — med 70 20 — som utan närmare förklaring eller kommentar gjordes i budgetpropositionen. De förklaringar som på vår förfrågan från utskottet givits oss från socialdepartementet är anledningen till att vi i reservationen inte ansett oss kunna stå fast vid själva prutningen på anslaget, såsom yrkats i motion 1293. Av tekniska skäl skulle detta nämligen ha lett till en skuld till Världshälsoorganisationen, som uppenbarligen tämligen ensidigt och självsvåldigt kräver sina medlemmar på pengar till administrationen. För det är administrationen det här gäller, inte andra åtaganden som t.ex. hjälpprojekt i WHO-regi. Det framkom dock att WHO genom att kräva betalning i dollar men ha utgifter i andra valutor har tillgodogjort sig mycket stora kursvinster. Detta förklarar trots allt inte en uppskrivning med 70 96. Eftersom organisationens administrationsutgifter huvudsakligen ligger i andra valutor tycks det i alla fall vara rationellt att i fortsättningen kräva att betalning sker på annat sätt, t.ex. i den valuta som gäller i det land där WHO:s administrativa ledning ligger. Att detta sedan råkar vara en mer stabil valuta är ju ingen nackdel. Ett svenskt initiativ skulle här vara välkommet. Vår reservation nr 2 inskränker sig alltså till att begära ett svenskt initiativ för att aktualisera kostnaderna för WHO:s administration och sättet att betala dessa. Vårt särskilda yttrande följer upp motion 738 av Gunnar Biörck i Värmdö m.fl., där motionärerna begär att en del av de medel som disponeras av delegationen för social forskning skall delas ut på samma sätt som andra forskningsmedel, nämligen via universitetsoch högskoleorganisationen och forskningsråden. Trots en av utskottet begärd särskild föredragning av representanter för socialdepartementet har vi i utskottet inte lyckats få riktig klarhet i varför just social forskning skall styras från ett departement när inte annan forskning gör det. Vi moderater kan tänka oss ett skäl till att fördela vissa forskningsmedel på detta sätt. Det skulle vara att man lägger ut viss beställningsforskning för att följa upp politiska beslut på det sociala området. Detta skulle f. ö. vara ett tillvägagångssätt som skulle påminna om det konsekvensinstitut som Gunnar Biörck många gånger motionerat om. Det finns stora uppgifter för ett sådant på det sociala området — man kan nämna socialberedningens uppgift att följa effekterna av socialtjänstlagen eller behovet av att så småningom utvärdera effekterna av den nya vårdlagstiftningen på missbruksområdet. Men departementets företrädare ville inte medge att några avsikter att bedriva den typen av beställning av forskning finns. I ett nyligen utsläppt pressmeddelande från socialdepartementet sägs det att delegationen för social forskning ”får en central roll vad gäller utbyggnaden av den tillämpade forskningen i Sverige”. Det är inga små uppgifter! Delegationen skall också enligt samma meddelande i större utsträckning än hittills arbeta med ”långtidsbedömningar av utvecklingen av den forskningsverksamhet som ligger inom socialdepartementets område Jag skall inte begära att utskottets företrädare — som visserligen tidigare har haft stor insyn i socialdepartementets verksamhet men inte kan ställas till svars för pressmeddelandet — skall hjälpa mig att förklara vad detta betyder. Men det stärker mig i min uppfattning att vi gjorde klokt när vi i ett särskilt yttrande markerade att vi ämnar återkomma i denna fråga i anslutning till forskningspropositionen. Denna förelåg inte när utskottets betänkande utarbetades. Det skulle troligen vara till glädje för den sociala forskningen och för den samlade kunskapen på dessa viktiga områden om den sedvanliga universitetsoch högskoleorganisationen samt forskningsråden får ett bättre grepp även om den sociala forskningen. Och om dessutom en speciell, därför ägnad delegation inom departementet ägnar sig åt att beställa forskning i uppföljande syfte, direkt relaterad till de politiska besluten, skulle antagligen både politiken och forskningen må bättre av detta. Men vi återkommer som sagt i en partimotion till dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar endast bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Det är klart att även regeringen skall spara. Det framgår också av utskottbetänkandet och även av reservationerna att förslaget från regeringen när det gäller kommittéanslaget innebär en verklig besparing. Då är det litet egendomligt att karakterisera budgeten som lättsinnig. Vad som ärlättsinnigt är att förutsätta att det går att göra ytterligare besparingar — utan att på något sätt tala om hur det skall gå till. I det här läget måste man särskilt noga se till att inte onödig utredningsverksamhet sätts i gång. Men ett allmänt uttalande om att det skall sparas ytterligare 10 20 är inte särskilt väl underbyggt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag på denna punkt. Sedan går jag över till frågan om Världshälsoorganisationen. Anita Bråkenhielm sade att hela utskottet var förvånat över att anslagshöjningen är så stor. En del av utskottet är också förvånat över att man väcker en motion utan att ta reda på fakta. De upplysningar som vi fick i utskottet hade det ju varit möjligt att ta fram innan motionen väcktes. Det handlar alltså om en avgift som är fastställd av Världshälsoorganisationen och som vi inte har någon möjlighet att komma ifrån. Jag ser motionen som ett olycksfall i arbetet. När jag ser att den ändå har följts upp av en reservation drar jag mig till minnes ett gott råd som jag fick en gång här i kammaren av huvudmotionären Nils Carlshamre. Han sade: När man trampar i klaveret, kära Gabriel Romanus, skall man vara försiktig när man drar upp foten, så att det inte låter lika illa en gång till. Det goda rådet borde de moderata representanterna i utskottet ha följt och avstått från att reservera sig på den här punkten. Jag kan inte inse att WHO har burit sig självsvåldigt åt. Vi är med i WHO. Vi har varit företrädda där av en moderat hälsovårdsminister. Jag kan inte tro att hon har hävdat någon annan linje än att vi skall betala våra avgifter. När det gäller förslaget att vi skall få WHO att ta ut avgifterna i en annan valuta, vet jag inte om det heller är särskilt genomtänkt. Om det visar sig att schweizerfranc senare blir mindre gynnsamt, skall vi be att få gå över till någon tredje valuta då, eller hur har reservanterna tänkt sig? Nu vill jag säga att vi i utskottet inte har tagit ställning till det förslag som finns i reservationen, utan vi har tagit ställning till motionen, och den har vi avstyrkt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. När det slutligen gäller det särskilda yttrandet vill jag först peka på att det måste vara en felskrivning i det. Det står där att de uppgifter som lämnades av socialdepartementets företrädare inte övertygade utskottet om att man i fortsättningen bör bibehålla konstruktionen med en särskild delegation för social forskning inom socialdepartementet. Detta måste väl avse de personer som har ställt sig bakom det särskilda yttrandet. För min egen del är jag starkt övertygad om att man skall ha en delegation för social forskning, och att den skall ha medel för att stimulera till och ge bidrag till forskning, ungefär på det sätt man har haft under de senaste åren. Det var ingen partipolitiskt kontroversiell fråga, såvitt jag minns, när den här delegationen inrättades och fick dessa medel. Den har enligt min uppfattning visat sig nyttig. Det är inte svårt att skapa klarhet i varför den här delegationen har tillsatts och får dessa medel. Vi satsar många miljarder varje år på socialt reformarbete, och det har varit en svaghet att vi inte har haft någon forskning som har belyst effekterna av detta. Jag anser att det är bra att delegationen finns.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

Herr talman! Jag har bara några repliker till Gabriel Romanus. Jag sade inte att budgetpropositionen var lättsinnig, jag sade att regeringspartierna är lättsinnigare än vi när det gäller att leva upp till avgivna löften. Det kan visserligen vara riktigt att motionen angående Världshälsoorganisationen inte var riktigt väl underbyggd, men det hade också varit möjligt att ge några upplysningar i budgetpropositionen. När det gäller att se till att det inte låter lika illa när man drar foten ur klaveret som när man sätter i den, tycker jag att vi har garderat oss, eftersom vi uttryckligen inte vidhåller den i motionen yrkade neddragningen av avgiften. Det finns i alla fall en avsevärd irritation i den svenska statsförvaltningen över sättet att begära in dessa avgifter. Vi vidhåller att det skulle vara riktigt att ta ett svenskt initiativ, för att se över hur det går till.
Herr talman! Jag måste medge att jag inte är samma expert på klaver som vare sig motionären eller Anita Bråkenhielm, så på den punkten lägger jag ned min talan.

Dessa båda betänkanden debatteras i ett sammanhang, och yrkandena beträffande båda betänkandena får framställas under den gemensamma överläggningen.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
Herr talman! Under punkt K 1 i socialutskottets betänkande upptas ett anslag på 1 milj.kr. till DHR:s rekreationsanläggningar. Anslaget är enligt propositionen avsett att minska kapitalkostnaderna för dessa anläggningar. Anläggningarna är att betrakta som riksanläggningar och har tillkommit för att främst personer med svåra handikapp liksom andra människor skall kunna få vila, avkoppling och miljöombyte under semestern och vid andra tillfällen. Årligen har anläggningarna 100 000 gästdagar, vilket visar att de har hög nyttjandegrad. Möjligheten att bevista dessa anläggningar betyder mycket för många människor, som behöver ladda om och samla nya krafter Förbundet har självt fått ta ett stort ansvar för denna verksamhet. Trots att Onsdagen den den är att betrakta som en samhällsuppgift har man varje år av egna medel 24 mars 1982 fått tillskjuta stora belopp för att gravt handikappade skall kunna komma i åtnjutande av en rekreationseller semestervistelse. Möjligheterna att garantera denna viktiga verksamhet har försämrats under de senaste åren. Därför har förbundet under flera år vid överläggningar med flera departement framfört önskemålet att staten skall ta ett visst ansvar för dessa anläggningar. De kan jämställas med Svenska turistföreningens anläggningar, till vilka statliga bidrag utgår med upp till 100 96 av investeringarna. Det är då rimligt att staten gör samma insats när det gäller anläggningar för handikappade personers semestervistelse. Vi kan med stor tillfredsställelse notera att statsrådet i årets budgetproposition upptagit ett anslag på 1 milj.kr. för minskning av kapitalkostnaderna på dessa anläggningar. Beloppet är mycket välkommet. Det har dock angetts att anslaget är ett engångsanslag, vilket innebär att man skjuter problemet framför sig. Jag ser det som en statlig angelägenhet att möjliggöra för svårt handikappade att resa bort på semestern eller för kortare rekreation. DHR:s anläggningar är ett komplement till de semesteroch fritidsanläggningar som finns i landet och som samhället på olika sätt stöder. Det är naturligt och nödvändigt att staten tar ett visst ansvar för denna viktiga verksamhet. I annat fall försvinner anläggningarna ganska snart, vilket måste beklagas. Det kan också noteras att det är svårt att höja gästavgifterna alltför mycket, med hänsyn till att flertalet gäster tillhör låginkomsttagarna i landet. Jag finner det alltså befogat att staten stödjer rekreationsoch fritidsanläggningar även för svårt handikappade. Man bör till nästa år permanenta detta anslag och därmed garantera anläggningarnas fortlevnad. Jag hoppas att såväl regeringen som socialutskottet inser vad denna möjlighet betyder för enskilda människor och ställer sig positiva till ett fortsatt statligt stöd till DHR:s rekreationsanläggningar.

Herr talman! ”Färdtjänst, ledsagarservice, kollektiva transportmedel, anpassade för rörelsehindrade — är hörnstenar i en vardag där även de människor som har svårigheter att förflytta sig kan leva ett med andra människor jämställt liv.” Med den beskrivningen inleds vpk-gruppens motion 1119 som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande. Frågorna har diskuterats tidigare, kanske främst den del som gäller färdtjänsten, och det kan vara förklaringen till att utskottsskrivningen ger ett något ”trött” intryck. Men de är likväl mycket angelägna. Det finns anledning att vidga diskussionen något utanför de vanliga hänvisningarna till budgetsituationen. Vi har för vpk:s del i många 145 sammanhang anfört att vissa områden måste undantas när besparingsåtgärderna går fram över förslag om angelägna samhällsuppgifter. Dit hör skolan, barnomsorgen och åtgärder för handikappade. Vi har i motionen ställt förslag om ett rikstäckande system med ledsagarservice, administrativt sammankopplat med färdtjänsten. Jag vill särskilt betona det senare, eftersom utskottet gör en koppling till den utveckling som man menar är i gång beträffande den sociala hemhjälpens roll. Nu är det väl till att börja med tvivelaktigt om det i dessa tider är riktigt att tala om utveckling på ett område där de ekonomiska nedskärningar som genom regeringens åtgärder drabbat kommunerna alltmer slår igenom. De 3-3,5 miljarderna i minus för kommunerna kan väl knappast innebära att den sociala hemhjälpen kan komma att åta sig helt nya uppgifter. Vi har i motionen angett att ledsagarservice i första hand skall tillgodose synskadades behov av sällskap vid besök på institutioner eller vad det kan handla om. Men även andra handikappade, som vill ha någon med sig när de skall gå på bio eller teater eller helt enkelt bara vill komma ut, skall ha möjlighet att rekvirera en ledsagare, och då skall detta kunna ske samtidigt som man begär färdtjänst. Jag betonar än en gång: Det är den kopplingen vi har föreslagit. Nedskärningarna av de statliga bidragen till kommunerna har som sagt inneburit minskade möjligheter för handikappade på olika sätt. Bl. a. märks detta i handikappades möjligheter att delta i föreningsverksamhet, eftersom möjligheterna att förflytta sig påtagligt har begränsats. De sparplaner som regeringen genomdrivit i riksdagen och uttalanden om begränsningar av det kommunala expansionsutrymmet har fått konsekvenser i kommunerna. Och frågan ställs då om den kommunala verksamheten jämnt över skall drabbas av besparingsåtgärderna. Vpk vill, som sagt, undanta områden som vi finner så angelägna att inte ens ett stillastående i reformarbetet är möjligt, än mindre neddragningar. När vi ställer krav på utbyggnad av färdtjänsten, gör vi det utifrån den bestämda uppfattningen att färdtjänsten inte bara är en social serviceinrättning utan dessutom en nödvändig åtgärd från samhällets sida för att garantera rörelsehindrade deras medborgerliga frioch rättigheter. Det är en fråga om att även de skall omfattas av allt som vi andra uppfattar som självklara saker i ett demokratiskt samhällsskick. I motionen har vi vidare ställt krav på kvalitetsnormer för färdtjänsten för att garantera en jämn kvalitet över hela landet. Här hänvisar utskottet till en pågående utvärdering av bidragsreglerna och förutsätter att resultatet av denna kommer att ligga till grund när det gäller att åstadkomma en rimlig minimistandard för färdtjänsten. Vi accepterar för dagen den inriktningen och kommer självfallet att med utvärderingen i botten återkomma till krav som då kan behöva aktualiseras. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1119, yrkandena 1 och 3.

Nr 106 Herr talman! Det är ingen konst att stiga uppi riksdagens talarstol och säga Onsdagen den att man är positivt inställd till de handikappades sak. Alla partiers 24 mars 1982 företrädare gör det med mer eller mindre anspråk på att bli trodda. Även de två regeringspartierna försöker på alla sätt att framstå såsom Vjssa åtgärder | pådrivande i dessa frågor. Se hur mycket anslagen till de handikappades för handikappade, organisationer har ökat, är ett genomgående tema i deras förkunnelse. Och — m.m. jag vill inte ett ögonblick undanskymma att anslagen har höjts under de år som de borgerliga har suttit vid makten. Vad man i det sammanhanget glömmer är dock att också omtala hur mycket inflationen har försämrat vårt penningvärde, och det är som bekant avsevärt. Räknar man med detta faktum, är vad som har inträffat inte alls någonting att skryta över. I varje fall ger det inte anledning till några ovationer från de handikappade. Jag skall bara helt kort beröra två motionsförslag från vår sida. I det ena fallet, som gäller distributionen av blindskrifter, har vårt motionsförslag, som i sak sammanfaller med ett moderat förslag, vunnit anslutning från hela utskottet. Jag vill säga att vi är glada åt denna enighet. Den visar förståelse för de synskadades situation. Den visar också att ensidigt sparande från regeringens sida, som går ut över de mest svaga och hårdast drabbade handikappgrupperna, ännu inte är gångbart i Sverige. Det bör vara något att tänka på när nya sparplaner görs upp, sparplaner som slår blint och som innebär att man lastar över uppgifter från samhället på de handikappade och deras organisationer. Den andra frågan som jag tänker beröra är anslaget till de handikappades organisationer. I en motion från socialdemokraterna i socialutskottet har vi föreslagit att anslaget skall uppräknas med 2 milj.kr. Regeringens förslag innebär visserligen i realiteten en uppräkning med 3 26, men i förhållande till penningvärdeförsämringen är det en klar minskning av anslagen. Det går naturligtvis inte att ställa ökade krav på handikapporganisationerna och samtidigt försämra deras arbetsbetingelser genom att bevilja dem i realiteten minskade bidrag. Handikapporganisationerna skall exempelvis följa upp verksamheten med handikappåret samt utvärdera det och samtidigt få minskade anslag. Det går helt enkelt inte ihop. Man måste tydligen minst vara statssekreterare i budgetdepartementet för att försöka sig på ett sådant konststycke. Jag försäkrar att det inte skulle lyckas för honom heller. Det är beklagligt att det när regeringen skall spara blir de som har det svårast med slantarna som får sitta emellan. Resultatet av det hela blir att vi får ökade klyftor i vårt land mellan rika och svaga människor — vilket blir följden av ändrade karensdagar inom sjukförsäkringen — och mellan starka och svaga organisationer, t.ex. handikapporganisationerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen till socialutskottets betänkande. Jag vill också passa på att göra en kort kommentar till Börje Nilssons anförande. Han talade om DHR:s anläggningar och behovet av stöd från 147 samhället. Jag vill gärna instämma i vad han sade. Det är i längden omöjligt för en organisation som DHR att driva en så uppenbart samhällsgagnande verksamhet. Kostnadsutvecklingen är skrämmande. Jag tror inte att det är möjligt för DHR att utan samhällsstöd upprätthålla den verksamhet som man nu bedriver vid rekreationshemmen. Jag hälsar därför med stor tillfredsställelse att regeringen i årets budget har tagit upp ett anslag på 1 milj.kr. Jag hoppas också att det skall vara möjligt att i fortsättningen bevilja ett årligt anslag till det ifrågavarande ändamålet.

Herr talman! Det är sant att det har varit en hård budgetprövning. Det är också sant att årets budgetproposition inte innehåller några nya stora reformsatsningar. Men jag tror ändå att var och en som har läst budgeten noga har upptäckt att det finns en del förbättringar, trots att utrymmet är ytterst begränsat, och det är just för handikappade. De förbättringarna innebär att vi nu tar ett första steg när det gäller dagstidningar för synskadade. Det innebär att stödet till flerhandikappade fördubblas och att stödet till handikapporganisationerna ökar. Därtill kommer en hel del andra åtgärder som inte innebär några särskilt stora kostnader men som trots allt är förbättringar. Det mesta av det är sådant som kommer att behandlas i annat sammanhang och inte i samband med det betänkande som vi nu diskuterar. Det är ändå anledning av påminna om det, eftersom det visar att det finns ett allvar bakom talet att de nödvändiga åtstramningarna skall göras med social ansvarskänsla och att vi faktiskt också har kunnat göra vissa förbättringar och lösa vissa kvarstående problem, trots det begränsade utrymmet. Det finns inte någon anledning för mig att gå in närmare på de här sakerna, eftersom de återkommer i andra sammanhang, men de hör till bilden av årets budgetförslag. Som framgår av det betänkande vi nu diskuterar har meningsskiljaktigheterna inom utskottet varit ytterst små. Det finns en enda reservation och den gäller en begränsad ökning av bidragen till handikapporganisationer med ytterligare två miljoner. Det är ingen ovanlig situation att oppositionen föreslår en mindre ökning utöver vad regeringen har föreslagit. På den socialdemokratiska regeringstiden kallade de socialdemokratiska talarna detta för överbudspolitik. Jag avstår från karakteristik och noterar bara att oppositionen alltid kan föreslå en viss mindre ökning. Vi vet alla att det här anslaget har ökat mycket starkt sedan regeringsskiftet 1976. Det är visserligen också sant att vi har haft en viss inflation, men anslaget har ökat från 6 miljoner till nu 31 miljoner, och någon sådan inflation har vi inte haft, utan det har skett en kraftig verklig ökning av stödet till handikapprörelsen. Det framgick också av vad utskottets ordförande sade, att han är medveten om det. På den här punkten yrkar jag alltså bifall till utskottets förslag. När det gäller vpk-motionen, som Eivor Marklund talade för, är det riktigt att vi har behandlat de här frågorna tidigare och att utskottet hänvisar till. Nr 106 detta. Det är inte så konstigt — det vore ju mera märkligt om vi plötsligt intog Onsdagen den en ny ståndpunkt. Men det är inte uttryck för någon trötthet, Eivor 24 mars 1982 Marklund, utan tvärtom har motionen faktiskt fått ett stöd från utskottet när det gäller just kvalitetsnormerna, och det har också Eivor Marklund När det gäller de andra två yrkandena vidhåller vi den uppfattning som vi m.m. tidigare har framfört. Jag kanske skall tillägga att när det gäller ledsagartjänst råder det en viss begreppsförvirring, som utskottet har försökt reda ut. Det handlar om två olika typer av ledsagning: dels sådan som sker på den egna hemorten, t.ex. när en människa med handikapp skall delta i olika verksamheter, dels sådan som sammanhänger med riksfärdtjänsten. Vad beträffar riksfärdtjänsten lämnar vi i utskottsbetänkandet uppgifter om att det faktiskt redan förekommer att man får ersättning för ledsagare under resa. Det som händer på hemorten tycker vi är naturligt att se i samband med den sociala hemhjälpen. Med denna relativt korta motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Gabriel Romanus säger att de handikappade har fått det bättre under den borgerliga regeringens tid. Så till vida har han naturligtvis rätt att anslagen har räknats upp, men när han säger att vi har haft en viss inflation tycker jag att han tar alldeles för lätt på saken. Vår inflation har varit förödande för handikapporganisationerna, för de handikappade medborgarna och för andra. Då kan man verkligen inte påstå att vi har haft en viss inflation, utan det är fråga om en mycket för stark inflation. Vad sedan överbuden beträffar är det ändå skillnad mellan den tid då vi var i regeringsställning och de borgerliga i opposition och nu, när ställningen är den motsatta. Vi har täckning för varje anslag som vi har tagit upp i vår skuggbudget; det borde Gabriel Romanus också skriva sig till minnes.
Herr talman! Jag beklagar om vpk-motionen har åstadkommit så mycket besvär i utskottet att man har fått arbeta med att reda ut begreppen. Jag tycker att det framstår tämligen klart att vi menar att det vore mindre byråkratiskt, om hela den här verksamheten i alla sina delar administrerades tillsammans med färdtjänsten i stället för att man skall koppla in ytterligare en instans, nämligen den sociala hemhjälpen, i sammanhanget. Sedan noterar jag som en viss positiv överraskning att Gabriel Romanus trots allt intar en ganska ödmjuk hållning gentemot satsningarna på handikappområdet och inte som vanligt påstår att andra inte har tillräckligt ekonomiskt ansvar osv. Nu betonar han verkligen att det handlar om att man trots allt inte i budgetsammanhang har satsat på det sätt som önskvärt vore på de här viktiga områdena. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Det är sant att vi har en inflation, och vi skulle alla önska att den var mindre, även om den inte är så där alldeles dramatisk just nu. Men om man tar hänsyn till inflationen och ser på de totala statliga anslagen för handikappåtgärder budgetåret 1976/77, som var den sista socialdemokratiska budgeten, finner man att de då var 6,2 miljarder. I det budgetförslag som vi nu diskuterar är de 14,8 miljarder. Det är en ökning med 35 9 i fast penningvärde på fem år. Anslagen till handikapporganisationerna har ökat från 6 miljoner till över 31 miljoner. Det är mer än en femdubbling, och det är alltså en ännu kraftigare verklig ökning. Även med hänsyn tagen till inflationen rör det sig alltså om betydande förbättringar. Det är klart att det finns ännu mer att göra, och det är därför regeringen, trots den mycket hårda budgetbehandling som har varit, ändå har lyckats få utrymme för vissa förbättringar på det här området. Detta påpekande tror jag också, herr talman, är ett svar på vad Eivor Marklund sade.
Herr talman! Jag konstaterar att Gabriel Romanus säger att vi just nu inte har så särskilt hög inflation. Men vi har haft det tidigare, och vi kommer säkerligen att få det även i fortsättningen. Beträffande anslagshöjningen vill jag erinra om att jag i mitt inledningsanförande sade att jag inte bestrider att det har skett ökningar. Men om vi tittar på vad regeringen föreslår och förbereder, finner vi att det sannerligen inte bara är förbättringar för de handikappade, utan också försämringar. Det är beklagligt.
Herr talman! Låt oss inte nu föra någon omfattande ekonomisk-politisk debatt — jag vill i varje fall inte medverka till en sådan. Jag konstaterar bara att de handikappade har lika stort ansvar som alla andra för att vi har en fungerande samhällsekonomi. Det tror jag att de flesta håller med om.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu skall behandla gäller bidrag till driften av folkhögskolor, och i betänkandet finns en reservation som gäller Viebäcks folkhögskola. Detta ärende var uppe till behandling förra året, och jag skall återvända till den debatt vi hade då. I ärendet ingick också skolöverstyrelsens anslagsframställning och regeringens förslag om nya folkhögskolor, bl.a. Viebäcksskolan. Jag anförde: ”Regeringen var enig när budgetpropositionen skrevs. Det väcktes inga motioner med anledning av propositionen, och man tog för givet att regeringens förslag skulle godkännas. Tyvärr inträffade i slutskedet av utskottsbehandlingen att majoriteten av utskottets ledamöter helt plötsligt och överraskande sade nej till budgetpropositionens förslag om att Viebäck skulle bli en självständig folkhöskola från den första juli. Pingströrelsen har två folkhögskolor i Jönköpings län. Båda har tidigare haft andra huvudmän, men på grund av svårigheter har man inte kunnat driva verksamheten vidare. Vi är i vårt län och i Nässjö kommun glada och tacksamma för att Pingströrelsen har tagit över dessa folkhögskolor och nu kan driva dem med framgång.” Jag framförde också flera andra synpunkter i debatten, men en del av dem togs upp även av ett par andra talare, och jag skall citera vad de sade. Ylva Annerstedt, folkpartiet, talade engagerat för Viebäck. Hon sade följande: ”Grunden till folkpartiets ställningstagande har varit att vi har haft förtroende för skolöverstyrelsens och regeringens bedömningar när det gällt att föreslå Viebäck som självständig folkhögskola. Viktigt i sammanhanget är också att Viebäck verkar i en bygd med få arbetstillfällen och har engagerat sig hårt för ungdomar i åldersgruppen 16 år och uppåt.

Han angav två motiv för detta och sade bl.a. följande: ”Det ena motivet är att Viebäck är en f. d. folkhögskola. Lokalerna finns där. Detta är ett sätt att fortsätta folkhögskoleverksamheten på det ställe där folkhögskoleundervisningen pågått under åtskilliga år. Det andra motivet är att Pingströrelsen hittills inte har haft så stor folkhögskoleverksamhet. Att starta folkhögskolor är något relativt nytt inom Pingströrelsen. En jämförelse med Evangeliska fosterlandsstiftelsen t.ex. visar att man där mycket tidigt var ute med sådan verksamhet. Detsamma gäller Svenska missionsförbundet. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att Pingströrelsen får fortsätta denna expansion och utvidga sin folkhögskoleverksamhet. Jag skall, fru talman, inte orda mer om detta utan sluta med att ställa en fråga till utbildningsutskottets ordförande. Det står i betänkandet att frågan om statsbidrag till Viebäcksskolan skall prövas på nytt. Gäller det en prövning eller är det ett avslag?” Stig Alemyr svarade att det varken var ja eller nej, utan det var en fortsatt prövning av ärendet. Evert Svensson kom tillbaka: ”Detta kan man tolka olika. Man skjuter på beslutet ett år, därför att det finns problem som utskottet hänvisar till. Man skall ytterligare utreda den externa verksamheten över huvud taget inom folkhögskolevärlden, och därför vill man vänta med beslut när det gäller Viebäcksskolan, tills den utredningen är klar. Jag kan tänka mig att det är riktigt att gå den vägen, men jag kan inte tänka mig att det är riktigt att Viebäck får vänta mer än det år som man förhoppningsvis här talar om. Jag vill för min del göra allt för att Pingströrelsen skall få en ny folkhögskola. Den behövs mycket väl. Att den skall kunna verka måste vara målsättningen i vårt arbete.” Tår har vi behandlat frågan igen, och då har både utbildningsministern och två av förra årets reservanter ändrat uppfattning. Detta förvånar många, inte minst vid Viebäcks folkhögskola. Alla riksdagsledamöter har fått brev från folkhögskolan, och jag ber att få citera något ur det. Man påminner om att det är 40 år sedan Pingströrelsens första folkhögskola Kaggeholm startades, och man skriver vidare: ”I förhållande till andra folkrörelser har pingstförsamlingarnas utbildningsbehov, tidsmässigt sett, utvecklats sent. Något som vi nu, när det gäller statens bidrag till verksamheten, tycks få lida för. Våren 1979 gjordes den hittills största satsningen på våra skolor när f. d. Jära folkhögskola inköptes. Under namnet Viebäck har verksamheten redan utvecklats till en stor folkhögskola med i år totalt 120 deltagare på långkurserna och en omfattande kortkursverksamhet. Hittills har över 7 miljoner kr. investerats i anläggningen och via ett omfattande frivilligarbete har många av fastigheterna renoverats. Innevarande läsår ger pingstförsamlingarna i offer och bidrag 1,5 miljoner kr. för att täcka de ekonomiska underskotten på skolorna. Enligt uppgift finns det f.n. ingen annan folkrörelse som i dagens läge satsar lika mycket på sina folkhögskolor.” Man talar vidare om sina ”samhällsinsatser” och skriver: ”Genom förvärvet av Viebäck har pingströrelsen också gjort samhället betydande tjänster. Tryggat en fortsatt folkhögskoleverksamhet i lokaler där staten tidigare investerat flera miljoner kr. i form av bidrag och lån. Skapat 45 nya arbetstillfällen i en bygd kännetecknad av många företagsnedläggelser. Anordnat utbildningar för hittills över 100 ungdomar i åldern 16-18 år. Samhällets f. n. mest utsatta kategori när det gäller arbetsoch framtidsmöjligheter. Via LP-Stiftelsen startat ett kristet ungdomshem för högstadieungdomar som ej klarar av vanlig skolgång. Inte minst med tanke på detta har det varit smärtsamt att uppleva de uppenbara orättvisor staten utsatt våra folkhögskolor för när det gäller tilldelningen av bidrag. Utbildningsutskottet tillstyrker i sitt betänkande den 11 mars att Viebäck blir en självständig folkhögskola fr.o.m. den 1 juli. Samtidigt instämmer man dock i budgetpropositionens förslag om särskilda beräkningsgrunder för Viebäcks och Mariannelunds folkhögskolor. I praktiken tar man därmed bort de nya bidrag som Viebäcks självständighet skulle medföra.——- Det skäl som utbildningsutskottet förra året angav för att säga nej till fulla statsbidrag åt Viebäck var behovet av att först utreda hur många andra ”folkhögskolefilialer” som önskade självständighet. SÖ har kartlagt detta och redovisat resultatet för regeringen. Som väntat rör det sig om ytterst få ”blivande folkhögskolor”.

Utskottet vill erinra om att ett av de skäl som SÖ anfört för att Viebäcksskolan skall få bli självständig folkhögskola är just det faktum att det redan tidigare funnits en folkhögskola i lokalerna, vilka delvis byggts med statligt stöd och är avpassade för ändamålet. I detta sammanhang vill utskottet också erinra om att SÖ i skrivelse till regeringen den 29 december 1981 ställt sig positiv till fortsatt statsbidrag till Axevalla folkhögskola, om och när den, som planeras, får ny huvudman. I detta fall har SÖ som skäl bl.a. framhållit att folkhögskola har bedrivits på platsen sedan mycket lång tid och att anläggningen med byggnader och inventarier är anpassad till folkhögskoleverksamhet. Detta ärende bereds f. n. i regeringskansliet. Utskottet anser starka skäl tala för att Viebäcksskolan som självständig folkhögskola bör få statsbidrag enligt de nu gällande generella reglerna och inte enligt de särbestämmelser som föreslås i budgetpropositionen. Detsamma gäller statsbidraget till Mariannelundsskolan efter det att Viebäcksskolan blivit självständig. I budgetpropositionen anges att självständighet för Viebäcksskolan kommer att medföra en merkostnad om ca 560 000 kr. nästa budgetår. Utskottet anser att denna kostnad bör täckas inom ramen för de medel om 2,5 milj.kr. som i propositionen föreslås föras tillbaka till folkhögskolor som får särskilda problem på grund av ändrade regler för beräkning av antalet elevveckor. Utskottet har nämligen erfarit att det är mycket svårt att i förväg beräkna hur mycket som kan komma att behövas för detta ändamål och finner inga skäl mot att beloppet reduceras med en femtedel till förmån för Viebäcksskolan.” Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen, som är fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag kommer att tala för de två motioner på vilka jag står som första namn, nämligen 1821 om Viebäcks folkhögskola och 1822 om Ljungskile och Karlskoga folkhögskolor. Den förstnämnda är en rent socialdemokratisk motion, medan den andra om folkhögskolorna i Ljungskile, och Karlskoga, är en flerpartimotion. Båda motionerna har råkat ut för samma omilda behandling och avstyrkts av utskottet. Motionen om Viebäck har dock, som vi nyss hört, föranlett en reservation av Sven Johansson, till vilken jag redan nu yrkar bifall. När vi förra året behandlade frågan om Viebäcks folkhögskola antog nog de flesta av oss att det endast rörde sig om ett års uppskov i avvaktan på vissa undersökningar om den externa verksamheten vid våra folkhögskolor, som utbildningsutskottet sade sig behöva göra en översyn av. Det framgick också av Sven Johanssons anförande nyss. Utskottet avstyrkte regeringens förslag. Det kom ganska överraskande för oss. Regeringsförslaget grundade sig på skolöverstyrelsens förord. Men vi bedrog oss gruvligt. Det var inte fråga om något uppskov i avvaktan på utredning utan om ett avstyrkande. Nu har utbildningsminister Jan-Erik Wikström löst den gordiska knuten genom att hugga den mitt itu. Både Mariannelunds folkhögskola, som var huvudskola för Viebäck, och den senare får bli självständiga skolor med var sin rektor. Men något extra statsbidrag blir det inte fråga om. De får dela på det som skulle ha tillfallit en. Jag vet inte vad man skall säga om denna fiffighet, men inte inger den något större förtroende. Om man skall vara litet positiv kan man se en viss fördel, nämligen att det kanske finns en möjlighet att vägen till likställighet med andra skolor blir mer lättframkomlig. Det måste väl ändå i sammanhanget vara omöjligt att hävda det riktiga i denna särbehandling. Det var naturligtvis en bra lösning när Jära folkhögskola övertogs av Pingströrelsen, när den inte längre kunde klara sig ekonomiskt. Lokalerna stod där och det fanns många anställda i en bygd som väl behövde sysselsättning. Tomma lokaler, som en gång varit fulla av liv och rörelse och som stått i folkbildningens tjänst, var sannerligen ingenting att sträva efter. Pingströrelsens engagemang var därför lovvärt, och när den övertog skolan skedde det också i god tro. Man räknade med att statsbidraget skulle komma om något år, när skolan bevisat sin livskraft — om inte första året så ändå ganska snart. Jag vill gärna tillägga att jag ser ytterst positivt på att Pingströrelsen bygger vidare på folkhögskoleidén, som jag sade förra året. Andra folkrörelser har varit föregångare, och Pingströrelsen har dröjt länge nog. Nu kan, herr talman, riksdagen rätta till det fel som utbildningsutskottets majoritet har begått och rösta på den reservation som Sven Johansson har fogat till betänkandet. Det vore, tycker jag, en gärd av rättvisa. Den andra motionen, som är en flerpartimotion, gäller Ljungskile och Karlskoga folkhögskolor. De är för stora, har vi fått höra. Det har varit folkhögskolornas adelsmärke att de har haft stor frihet att ordna sitt innehåll och sina läroplaner. Den traditionen hari stort sett fortsatt, utom på en punkt — de skulle inte få bli för stora. Jag har ställt mig bakom det beslutet och finner det i och för sig riktigt. Men jag kan inte förstå att ett sådant beslut skall behöva leda till att man nästan halverar folkhögskolor som lever ett rikt folkhögskoleliv. Herr talman! Om man finner att man har gjort fel — det har jag själv varit med om att göra här — tycker jag att man skall rätta till det. Vi är flera som arbetar på att finna lösningar för att Ljungskile och Karlskoga inte skall drabbas av bestämmelserna om antalet elevveckor och det tak som gäller. För Ljungskile, som jag känner bäst, ser jag ytterst allvarligt på problemen. Antingen får närmare halva skolan bli ett kurshotell — inte för folkhögskolor, utan troligen för företag — och därmed förlorar den sin karaktär av folkhögskola och sin karaktär av centrum för bygdens kulturliv och folkrörelser av olika slag. Eller också kommer den att få så stora ekonomiska svårigheter att den får läggas ned. Vi vet, herr talman, hur det gick med Jära folkhögskola. Skolorna lever med ytterst små marginaler. I stort sett kan man säga detsamma om Karlskoga folkhögskola. Ljungskile folkhögskola har med statens benägna bistånd byggt om sina lokaler ganska kraftigt under 1970-talet. Nu säger samma stat att de lokalerna inte får användas för sitt ändamål. Jag behöver väl inte tillägga att det också här är fråga om ett stort antal anställda, som blir utan arbete om skolan kommer på obestånd. Vi har föreslagit att regeringen skulle göra en analys av situationen vid Karlskoga och Ljungskile folkhögskolor och att vi senare skulle få ett förslag, som syftar till att trygga fortsatt verksamhet vid de båda skolorna. Inte ens den första begäran, herr talman, har utbildningsutskottet velat bifalla. I juni förra året skrev jag till utbildningsministern Jan-Erik Wikström i samma syfte, men också utan resultat. Jag menade nämligen att ett initiativ från utbildningsministerns sida skulle kunna lösa upp den bindning som finns här. Men nej! Det kommer säkerligen att talas mycket om ansvaret för den situation som uppstått och som kommer att uppstå. Det ligger naturligtvis främst på regeringen; det är ju den som regerar landet. Men självfallet får också utbildningsutskottet dela detta ansvar. Jag skulle, herr talman, till slut vilja tillägga en synpunkt, som nu har särskild aktualitet. Det råder stor ungdomsarbetslöshet, och vi begär från olika håll ökade resurser för att möta det hot som arbetslösheten innebär för unga människor. Tyvärr får vi inte tillräckliga resurser till arbetsmarknadsutbildning. Borde vi inte i en sådan situation använda oss av folkhögskolorna? Det vore ett bra sätt att ge ungdomen ett nytt hopp inför framtiden. Många i denna kammare kan för resten vittna om vad folkhögskolorna har betytt för dem. Men i det läget motarbetar riksdagen folkhögskolorna av ekonomiska skäl. Men de arbetslösa måste försörjas på något sätt. Jag är inte säker på att det blir bättre, och jag är inte heller säker på att det blir billigare. Det är ingen i utbildningsutskottet som yrkat bifall till vår motion i denna del. Det lönar sig därför knappast att göra det här heller. I stället får vi hoppas på att det skall gå att finna lösningar på ett eller annat sätt vad det gäller Ljungskile och Karlskoga. Men jag yrkar, herr talman, än en gång bifall till Sven Johanssons reservation, som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Får jag börja med de ord som jag brukar låta undslippa mig när jag återkommer till riksdagen efter att ha haft en ofrivillig bortovaro: Herr talman! Nu är jag här igen. Men den här gången vill jag tillägga: Nu stannar jag. Det är nu femte gången som jag gör politisk come back, och jag skulle i mitt femte jungfrutal vilja framföra några synpunkter i ett ärende som direkt berör medlemmarna i den största frikyrkosammanslutningen, nämligen Pingströrelsen. Frågan gäller alltså Viebäcksskolan i Jönköpings län. Jag skall inte närmare gå in på en historiebeskrivning av hur ärendet har handlagts. Det framgår av utbildningsutskottets betänkande nr 12. Får jag bara understryka att Viebäcksskolan är en gammal skola, som under många år var arbetarrörelsens folkhögskola och då gick under namnet Jära folkhögskola. Den kraschade ekonomiskt och gick i konkurs någon gång på våren 1978. Man skall naturligtvis inte applådera att skolan gick omkull, men jag noterar att även verksamheter som står arbetarrörelsen nära och som har det mäktiga socialdemokratiska partiet i ryggen kan råka i svårigheter. Allt nog! Pingströrelsen köpte skolan och startade folkhögskoleverksamhet på nytt i de gamla lokalerna. Man passade också på att döpa om skolan till Viebäcksskolan. Från den 1 juli i år blir skolan godkänd som självständig folkhögskola, vilket är bra. Men det är inte bra att regeringen presenterar en egendomlig statsbidragskonstruktion, som sätter Pingströrelsens folkhögskoleverksamhet i strykklass. Om vi ett ögonblick leker med tanken att Jära folkhögskola inte gått i konkurs 1978 utan fortsatt sin verksamhet, skulle — det är helt klart — det generella statsbidraget ha utgått till arbetarrörelsen. Nu när Pingströrelsens folk övertagit skolan och den fått självständig status, då begränsar man statsbidraget. Kan någon finna någon logik i detta? Man gör skillnad på folkrörelse och folkrörelse — och det är väl ändå att leka med elden. Jag vet inte — kanske gör man så här därför att man av erfarenhet vet att Pingströrelsens folk brukar klara av svårigheterna gemensamt. Om det hade varit en annan huvudman för Viebäcksskolan än Pingströrelsen —låt oss säga en vänsterinriktad organisation — är jag absolut övertygad om att vi i dag skulle ha mötts av demonstrationer här utanför riksdagshuset. På plakat skulle vi ha kunnat läsa texter som: Rädda Viebäcksskolan! Utbildningsminister Wikström — ge oss pengarna! Vi kräver solidaritet! Meni dag ser vi inga demonstrationståg. Varför? Jo, man är inte så mycket för sådana påtryckningsmedel från Pingsthåll. Men man vill bli rättvist behandlad. Uppriktigt sagt tror jag, herr talman, att det föreligger ett olycksfall i arbetet här från departementets sida. Att utskottsledamöterna missat tåget när de hade att behandla motioner i ärendet står helt klart. Pengar finns — det gäller en omdisponering. Den mest besparingsinriktade politiker kan vara med och rösta för en ändring. Jag tror inte att statsrådet Wikström tar det som ett nederlag om riksdagen ändrar fördelningen så att Viebäcksskolan får samma statsbidrag som andra självständiga folkhögskolor. Att ledamöterna av utbildningsutskottet, som inte tillstyrkt motionerna i ärendet, får en bakläxa är på sin plats. Jag har inte, herr talman, behövt höja rösten. Argumenten är så starka att de talar för sig själva. Och det är sällan jag är överens med socialdemokraten Evert Svensson, men nu har jag ett stort behov av att instämma i det han sade om Viebäcksskolan. Med detta vädjar jag om att ledamöterna i denna kammare röstar med den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 12 och som jag alltså yrkar bifall till.

Herr talman! Var finns folkhögskolepartiet?

Dessa människor har alltid slagit vakt om rörelsefolkhögskolorna, som inte på samma sätt som t.ex. landstingsskolorna kan lita till direkta bidrag från sina huvudmän. De två besluten i riksdagen, 1977 års beslut bekräftat 1981, betydde i de allra flesta avseenden en nytändning för folkhögskolorna över huvud taget — också för rörelsefolkhögskolorna. Det fanns emellertid inslag i de besluten — det har bl.a. berörts av Evert Svensson — som var formulerade så att skolorna inte skulle växa sig för stora, och att de som redan var stora skulle försöka anpassa sig nedåt i storlek, för att passa in i det nya statsbidragssystemet. Tio av de tolv skolor som för fem år sedan befann sig i det läget att de ansågs vara för stora har redan lyckats, eller kommer enligt egen bedömning att lyckas, att anpassa sig. Men två återstår. De har redan nämnts i den här debatten, nämligen Karlskoga och Ljungskile. Motionärerna har inte begärt någon ändring av statsbidragen. Men de har under vårens motionstid ställt krav om en ingående analys av de båda nämnda skolornas situation. Detta vill inte utbildningsutskottet. Vågar man inte? Eller vill man inte se den verklighet i ögonen som blir en följd av de båda besluten 1977 och 1981? Skolornas huvudmän gör i sina flerårsbudgetar den bedömningen att Karlskoga och Ljungskile folkhögskolor kommer att stå i en djup ekonomisk kris i mitten av 1980-talet. Det är för dessa båda skolor, herr talman, en fråga om liv eller död. Den eventuella utväg som Evert Svensson antydde, att skolorna skulle kunna försöka sig på att bli vanliga kurshotell, är förödande, om den över huvud taget skulle kunna lyckas i en situation med allt hårdare konkurrens på detta område. Karlskoga folkhögskola firar sitt 100-årsjubileum i maj detta år med ett mörkt framtidsperspektiv i blickfältet. Herr talman! Genom utbildningsutskottets betänkande blåser en kall vind mot rörelsefolkhögskolorna. Viebäck begär rättvisa. Jag yrkar bifall till reservationen. Karlskoga och Ljungskile begär att statsmakterna skall intressera sig för skolornas möjligheter till överlevnad. Herr talman! Det finns anledning att med bitterhet upprepa den efterlysning jag gjorde i inledningen av mitt anförande: Var finns folkhögskolepartiet?

Herr talman! Vpk har upprepat förslaget om att studieomdömena inom folkhögskolan omedelbart skall avskaffas. Nu skall en förutsättningslös översyn av den här frågan göras, som utskottet påpekar, och jag har därför, herr talman, inget yrkande. Jag vill emellertid ändå i anslutning till detta ställa frågan varför den utredning som har tillkallats inte har någon representant för eleverna inom folkhögskolan. Det är ändå brukligt i sådana sammanhang att berörda organisationer medverkar med synpunkter. Dessutom råder det uppenbart sedan flera år en förtroendekris i förhållande till eleverna när det gäller studieomdömen och de centrala prov som anställs då omdömen skall avfattas. Nu på måndag skall man åter försöka genomföra centrala prov på folkhögskolor i landet. Hittills har proven år efter år bojkottats av en förkrossande majoritet elever. Det rör sig varje gång om nya elever, vilket visar hur dessa prov uppfattas som främmande i folkhögskolan. Bakom verksamheten med centrala prov skymtar ju också en kommande nivågruppering av folkhögskolorna, och hela tanken på prov av det här slaget är fftämmande för den egenart, den mångfald och den integritet som hittills har varit särmärken för denna skolform. Just mot bakgrunden av att elevopinionen år efter år har blivit densamma, borde också eleverna ha en företrädare i den avgörande utredning som tillsatts. På s. 6i betänkandet behandlas frågan om de korta kurserna. Det står där att en undersökning nu bör göras av verksamheten med korta kurser. Undersökningen bör om möjligt göras med hjälp av de uppgifter som finns tillgängliga hos skolöverstyrelsen och statistiska centralbyrån. Undersökningen och de förslag som resultaten av den eventuellt kan komma att medföra bör presenteras för riksdagen, skriver nu utskottet. Men vore det inte på sin plats att utskottet i det här sammanhanget uttryckte någon tanke om vem eller vilka som skall göra denna undersökning? Även här är det ju viktigt att berörda parter får vara med och förmedla sina erfarenheter genom att delta i undersökningen. Om riksdagen i dag skall ge en sådan mening till känna för regeringen, är det ju inte obefogat att riksdagen också uttrycker en uppfattning om hur en undersökningsgrupp bör vara sammansatt. Nu är ju utskottets ordförande anmäld i slutet av behandlingen av detta ärende, och jag får väl därför ställa min fråga närmast till Stig Alemyr.

Herr talman! Dagens behandling av ärendet om folkhögskolorna sker mot bakgrund av att vi för ett år sedan hade en ganska omfattande debatt om folkhögskoleverksamheten i allmänhet. Den här gången tycks debatten mera komma att inrikta sig på ett par punkter i det betänkande som föreligger. Kraven på kunskap och gemenskap är grundläggande och mycket viktiga för folkhögskoleverksamheten. Rörelsefolkhögskolorna har den helt avgörande betydelsen för utvecklingen på denna sektor. Jag skulle rent av vilja säga: Om det är något som i detta sammanhang under alla förhållanden skall finnas kvar, så är det rörelseinriktningen på folkhögskoleverksamheten. Folkhögskolorna är och måste förbli idérörelsernas spjutspets in i framtiden. I det läget är självfallet de långa kurserna viktiga för folkhögskolorna, och man bör även i framtidens samhälle slå vakt om dem. Folkhögskolorna får aldrig utvecklas till någon form av kurshotell, utan korta kurser skall vara ett komplement till verksamheten med de för folkhögskolan grundläggande långa kurserna. Folkhögskoleförordningen och bakomliggande utredningsförslag, har som utgångspunkt att folkhögskolorna inte får växa sig alltför stora. Detta innebär att fullt bidrag utgår upp till de första 5 100 elevveckorna och att därefter en avtrappning sker. Med det system som vi har är det rimligt att ligga i intervallet mellan 5 100 och 7 500 elevveckor, där statsbidrag får tillgodoräknas med 80 96. I detta sammanhang kan man också framhålla att de besparingsåtgärder som regeringen har föreslagit och utbildningsutskottet har tillstyrkt när det gäller folkhögskolorna är acceptabla. De har utformats på ett sådant sätt att de inte snedvrider vare sig konkurrensen eller möjligheterna för folkhögskolorna att arbeta på ett riktigt sätt, även om resurserna blir något mindre. Det är av betydelse att här kunna framhålla att dessa åtgärder utformats på ett rättvist sätt. Oenighet föreligger beträffande en punkt i utskottsbetänkandet, nämligen i vad gäller Viebäcksskolan. Regeringen lade föregående år fram ett förslag om att Viebäcksskolan skulle bli självständig och få de bidrag som alla andra folkhögskolor får och enligt samma principer. Det var ett bra förslag. Det är bara att beklaga att inte hela regeringsunderlaget stod fast vid förslaget när det behandlades här i kammaren. Då hade den här frågan i dag varit ur världen. Men delar av dåvarande regeringsunderlaget ansåg sig inte kunna stödja sitt eget regeringsförslag här i kammaren. Det har resulterat i att regeringen nu inte fasthåller vid den rimliga ståndpunkt man hade för ett år sedan. Man framlägger bara en del av föregående års förslag, nämligen förslaget att Viebäcksskolan skall bli självständig. Det måste givetvis hälsas med tillfredsställelse, som ett första steg. Men samtidigt inför man en bidragskonstruktion som innebär att man halverar bidraget till skolan jämfört med vad som utgår till folkhögskolor i allmänhet. Det måste naturligtvis upplevas som ganska stötande. Därför hade det varit bra om det förslag som framlades för ett år sedan hade framförts även den här gången. Det är bra att det har väckts ett antal motioner och även finns reservation i utskottet. Det kan ändå inte vara på det sättet att olika typer av folkrörelser skall behandlas på olika sätt. Den här skolan skulle om den inte hade gått i konkurs våren 1978 ännu i dag ha varit en självständig folkhögskola med fullt bidrag. Genom att Pingströrelsen 1979 övertog den för 6,2 miljoner har man kunnat säkra alla de investeringar som med statliga resurser har gjorts för att bygga upp folkhögskolan under åren 1947-1978. Man behövde alltså inte lägga ned den och göra någonting annat av anläggningen, utan man kunde fortsätta med folkhögskoleverksamhet — låt vara i en annan folkrörelses regi. Man kunde då utnyttja de statliga resurser som tidigare ställts till förfogande för denna skolanläggning. Eftersom det efter huvudmannaskiftet inte bedrivs någon annan verksamhet där än folkhögskoleverksamhet borde det vara helt självklart att bidraget skall utgå även i fortsättningen. Så resonerade vi i Jönköpings läns landsting när det gällde det lån på 500 000 kr. som man haft till Järaskolan. När samma siffra på nytt blev aktuell var det självklart för oss att överföra dessa 500 000 kr. till den nya huvudmannen. Från samhällets synpunkt måste det ändå vara likgiltigt vem som driver verksamheten, när den bedrivs i enlighet med den demokratiska målsättning och folkhögskoleförordning som vi från riksdagens och samhällets sida kan kräva. Dessutom skall det sägas att man i den här folkhögskolan specialiserat sig på riskgrupper, nämligen arbetslös ungdom och skolhem i samarbete med LP-stiftelsen, alltså för ungdomar som haft sociala problem, osv. I dag har man ungefär 120 elever på de långa kurserna, och man har ett 45-tal anställda i verksamheten. Allt detta leder självfallet till att det i dag borde vara naturligt att bifalla den reservation som Sven Johansson avgivit i utbildningsutskottet och som innebär bifall till motioner från samtliga de fyra partier, vilkas representanter här har yttrat sig — folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och socialdemokraterna. Dessutom har det kommit till vår kännedom att man sannolikt kommer att ge fullt bidrag till en annan ny folkhögskola, nämligen Axevalla folkhögskola. Den nuvarande folkhögskolan där kommer att läggas ned den sista juni i år, och en ny folkhögskola i stiftelseregi kommer att starta den 1 juli. Fem sjundedelar av ansvaret och kostnaden kommer att ligga på en ny huvudman, nämligen Riksförbundet Finska föreningarna i Sverige. Landstinget i Skaraborgs län kommer att svara för två sjundedelar. Det är rimligt att man har samma behandling för olika typer av folkrörelser. Är det naturligt att den ena folkrörelsen, som också tidigare har folkhögskoleverksamhet, får starta en folkhögskola med fullt bidrag från början, borde det vara lika naturligt att Pingströrelsen — om vi vill betrakta dem som fullvärdiga i detta sammanhang, vilket jag tycker borde vara en självklarhet — också får fullt bidrag för sin folkhögskola i Viebäck. Propositionens förslag innebär i klartext att man halverar bidraget till Mariannelunds folkhögskola och för över den andra delen på Viebäck. I jämlikhetens och rättvisans namn anser jag det vara självklart att vi sluter upp bakom reservationen av Sven Johansson för att Viebäcksskolan inte bara skall bli självständig — vilket är ett bra initiativ från regeringen — utan också skall få fullt bidrag.

Herr talman! Jag tillåter mig åberopa vad Evert Svensson i sitt inlägg sade om att riksdagen nu motarbetar folkhögskolan av ekonomiska skäl. Det är ett djupt orättvist omdöme som inte har något som helst stöd i verkligheten. Det som händer med folkhögskolan i stort är att den får vidkännas en besparing på 25 milj.kr. Till stor del innebär detta ett nytt sätt att räkna elever. Folkhögskolorna är i dag en utomordentligt gynnad skolform när det gäller statsbidrag. Man får statsbidrag t.o.m. för elever som man aldrig har sett, genom att man får räkna de elever som anmälde sig till skolan två veckor innan kursen började, även om de sedan aldrig kom. När regeringen nu föreslår en justering av detta, har utskottet ställt upp på det. Att påstå att det skulle innebära att man motarbetar folkhögskolorna är fullkomligt groteskt. Jag vill alltså hävda att det är angeläget att slå vakt om folkhögskolan, som är en viktig skolform i vårt land. Och det finns inget uttalande från vare sig regeringen eller riksdagen som säger att man inte är beredd att göra det också i fortsättningen. Det är framför allt två problem som har diskuterats i dag. Det är dels de stora folkhögskolorna och de nedtrappningsregler som riksdagen tog upp förra året, dels statsbidrag till nya folkhögskolor. Jag har inte uppfattat något förslag beträffande de stora folkhögskolornas nedtrappning och skall inte säga särskilt mycket om det. Jag vill gärna instämma med dem som har uttalat önskemål om att det skall vara möjligt att lösa problemen i Ljungskile och Karlskoga. Det är ingen i utbildningsutskottet som har något emot dessa bägge skolor — det handlar inte om det, utan det handlar om att vi förra året på förslag av regeringen beslöt trappa ned statsbidragen till de stora skolorna. De minnesgoda kommer ihåg att riksdagen då efter mycket förhandlande och mycket diskuterande kom fram tillatt förlänga nedtrappningstiden, så att ändringen blev mindre kännbar för de berörda skolorna. Vad utskottet i dag säger är att det inte finns någon anledning att riva upp det beslut som man med så mycket möda tog förra året. Och det har således inte heller i kammaren yrkats något på den punkten. Frågan om Viebäck hänger samman med frågan om en annan folkhögskola, nämligen Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm. Jag är angelägen om att framhålla att detta är en ekonomisk fråga. Det är inte så, som någon talare påstod, att det finns pengar och att det bara gäller att flytta över dem. Det nya sättet att räkna elever kan nämligen leda till att vissa folkhögskolor tvingas att avskeda lärare. Därför har regeringen sagt, och utskottet stöder den idén, att man måste ha en ventil för att förhindra att skolorna allvarligt drabbas. De 2,5 milj.kr. som är anvisade kommer troligen inte att räcka till. De överläggningar som vi har haft med både skolöverstyrelsen och lärarnas organisation tyder på att det finns risk för att dessa 2,5 milj.kr. inte räcker. Det går inte att ta av de pengarna till något annat. I det läget har idén kommit fram att man skulle, i varje fall under ett år, ha särskilda statsbidragsregler för Viebäcks och Skeppsholmens folkhögskolor. Om styrelserna för resp. skola inte vill ha det systemet, behöver man inte begagna det. Då kan man arbeta vidare på det sätt som man har gjort hittills och betrakta Skeppsholmen resp. Viebäck såsom externt förlagda kurser sorterande under en annan folkhögskola. Hur mycket det skulle kosta att redan nu låta dessa båda skolor få begagna de tidigare tillämpade normala reglerna är svårt att räkna ut, men det gäller ganska stora pengar. Det har t.o.m. kommit ett brev från Viebäck till utbildningsutskottet, vari man talar om vilka planer man har för framtiden när det gäller utvecklingen. Om riksdagen skulle säga ja till de planerna i dag, betyder det att denna skola kommer att kosta staten ett par miljoner kronor mer om året i framtiden. Varken utbildningsministern eller utbildningsutskottet har haft möjlighet att framlägga ett sådant förslag i den situation som vi nu befinner oss i. Jag utesluter inte att man i ett bättre ekonomiskt läge kan komma att ompröva dessa regler. Det ligger inte någon nedvärdering av de berörda skolorna i det förslag som nu föreligger. Det innebär en tillstyrkan av regeringens förslag. Raul Blächer ställde ett par frågor till mig som gäller det utredningsarbete som pågår och som kan komma att starta när det gäller folkhögskolorna. Utskottet säger att man måste skaffa sig större kunskaper om de korta kurserna. Det är inte ett uttryck för att utskottet inte anser att de korta kurserna bör vara kvar. Men vi har väldigt liten kunskap om hur de är förlagda i förhållande till moderskolorna och vilken omfattning de har. Man kan utgå från att på vissa håll i landet har de korta kurserna i relation till vad riksdagen har sagt om de långa kurserna fått för stor omfattning. Det finns folkhögskolor som har över 7 000 studerande per år. Man kan diskutera om detta verkligen stämmer med folkhögskolebeslutets intentioner. Vad riksdagen här vill göra är att se över detta utan att därmed ha någon förutfattad mening om vad som kan komma ut av det. Jag vill säga till Raul Blächer att jag, eftersom detta är ett arbete där organisationerna i stor utsträckning är inkopplade, utgår från att ett sådant utredningsarbete inte kan genomföras utan att organisationerna får tillfälle att ge sin mening till känna — på vilket sätt det nu kommer att ske. Raul Blächer frågade också hur det kommer sig att inte elevföreträdare är med i utredningen om studieomdömena. Det är en enmansutredning, och det förekommer över huvud taget inga representanter för några organisationer i en enmansutredning. Man kan diskutera om det är bra eller inte, men det är på det sättet. Vad som har hänt är att utredaren för att skaffa sig ökad information på vissa punkter har fått ett antal experter utsedda av regeringen. Det är personer som fungerar ute i folkhögskolevärlden. Vi brukar i riksdagen inte diskutera valet av experter.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
Herr talman! När utbildningsministern Jan-Erik Wikström och en enig regering förra året framlade förslag om att Viebäck skulle bli en självständig folkhögskola med fullt bidrag till driften, menade man allvar. Om utskottet hade följt en enig regerings förslag, hade Viebäck varit en självständig folkhögskola. Då hade man måst beakta detta i årets budget, och de besvärligheter som vi nu måste diskutera hade inte uppstått. Därför anser jag att vi skall vara rättvisa mot Viebäcks folkhögskola. För att inte behöva kräva mer medel i år kan vi göra en omfördelning av dessa 2,5 milj.kr. Jag tror inte att det skulle skada övriga folkhögskolor.

Herr talman! Visst är det fråga om ekonomi. Det är inte något groteskt påstående — om det skulle vara det, så beror det på att situationen är grotesk. Jag har inte haft någonting emot besparingen på 25 miljoner på grund av det omräknade elevunderlaget, men nog åberopas det ekonomiska skäl när det gäller att klara upp situationen i Viebäck — därom råder ingen som helst tvekan. Nu vill jag gärna ta fasta på vad Stig Alemyr säger, att den föreslagna ordningen skall tillämpas i varje fall ett år. Emellertid är jag skeptisk, och jag hoppas att Stig Alemyr och andra förstår det. Förra året levde jag i den uppfattningen att vi lämnade ett år, under vilket undersökningar skulle göras, och i år skulle vi fatta beslut. Därför kommer jag inte att ändra mig på den punkten, utan jag kommer att stödja reservationen — det är bäst att ta det säkra för det osäkra i det här avseendet. När det gäller Ljungskile och Karlskoga har jag på grund av att det inte finns någon reservation inte yrkat bifall till motionerna. Jag hoppas ändå att det, som utbildningsutskottets ordförande säger, kanske skall bli möjligt med en lösning men inte enligt de bestämmelser som finns f. n. Situationen är ytterst allvarlig, och det jag nu kan tänka mig är att vi tar upp frågan på nytt vid ett senare tillfälle. På något sätt måste den lösas.

Herr talman! Det var jag som påpekade att pengar finns, att det går att minska bidraget på 2,5 milj.kr. som ställts till SÖ:s förfogande utan att det blir några negativa konsekvenser. Låt mig också säga att när man varit utanför politiken i ett års tid lider man av politisk ringrost, och det tar sin tid innan man kommer upp i tempo. Därför glömde jag ställa en fråga till herr Alemyr när jag höll mitt första inlägg. Frågan lyder: Är det korrekt och riktigt att när ABF drev Jära folkhögskola utgick fullt statsbidrag, men när Pingströrelsen övertar samma skola och driver den som självständig folkhögskola får man ett reducerat bidrag? Vad är det för rättvisa i en sådan handläggning vad gäller statsbidraget?
Herr talman! Stig Alemyr säger att det rör sig om två skolor. Ja, det rör sig om både Viebäck och Skeppsholmen. Men låt oss då göra klart att moderskolan när det gäller Skeppsholmen har sammantaget med båda sina skolenheter 4 546 elevveckor, alltså inom ramen för de 5 100 elevveckorna. Viebäck med sin moderskola däremot har 8 721 elevveckor. Detta innebär att de specialregler som man här konstruerar i nuläget drabbar Viebäck och dess moderskola men inte den andra skolan i någon nämnvärd grad och räknat på fjolårets siffror inte alls. Det är skillnaden. Dessutom säger Stig Alemyr att det här med Viebäck kan innebära flera miljoner. Kanske kan man tänka sig att det skall bli en sådan väldig utveckling framöver, men låt oss hålla oss till de siffror som vi har i dag! Då rör det sig om 560 000 kr. Det är pengar det också, men den halva miljonen är det helt klart att man kan ta inom ramen för de 2,5 milj.kr. som man har för att lappa över på folkhögskolor med en mängd elever antagna som sedan aldrig har satt sin fot i skolan. Jag tror att det är ett renlighetskrav att folkhögskolorna nu får räkna efter det antal elever som kommer och inte efter det antal som tydligen har anmälts och antagits på ganska lösa grunder. Därför är detta en riktig besparingsåtgärd, som jag sade redan i mitt inledningsanförande. Men låt oss inte blanda bort korten i det här sammanhanget utan göra klart för oss att här gör vi en särbehandling, som speciellt riktar sig emot Viebäck och alltså mot en viss folkrörelse, Pingströrelsen. Vi måste se till, att vi inte behandlar grupper olika, beroende på vilken folkrörelse de tillhör. Jag skulle förmoda att det i nästa fråga under den här våren inte kommer att läggas ett förslag om särbehandling när det gäller Axevallas fortsättning, utan där kommer man säkert att tolerera att det blir fullt bidrag ifrån början. Var finns konsekvensen? Båda rörelserna hade folkhögskolor innan dessa nya blev aktuella, och därför kan man inte ens hänga upp sig på en sådan princip som man i något fall har sökt efter i det här sammanhanget.
Herr talman! Axevalla folkhögskola är inte aktualiserad i riksdagen, och jag har ingen som helst möjlighet att uttala mig i den frågan. Om det kommer ett förslag i framtiden om Axevalla folkhögskola, får riksdagen ta ställning till det då. Det finns inte med i den budget vi nu diskuterar. Där är Axevalla upptaget under den tidigare huvudmannen, och ingen har i riksdagen tagit upp ett byte av huvudman till diskussion. Mitt svar till Filip Fridolfsson är att det har kommit till ett riksdagsbeslut som han förmodligen inte känner till. För några år sedan sade riksdagen att när det gäller inrättande av nya folkhögskolor skall man iaktta stor restriktivitet beträffande folkrörelser som redan har folkhögskolor. I stället skall man i första hand se till, att olika rörelser i Folkrörelsesverige kan skaffa sig folkhögskolor. Den gången fick pensionärerna statsbidrag. Jag kan tänka mig att det återigen dyker upp folkrörelser som ännu inte har folkhögskola men är angelägna om en och vill ha samhällets stöd, och jag är för min del beredd att positivt stödja en sådan verksamhet. Riksdagen har alltså sagt att har en folkrörelse redan folkhögskola, skall man vara försiktig när det gäller att inrätta nya statsbidrag. Det är det nya som har inträffat när det gäller Viebäcks folkhögskola. Nu får skolan statsbidrag som självständig folkhögskola. Det handlar alltså om att vi av ekonomiska skäl måste tillämpa ett särskilt regelsystem för de skolor som i år får statsbidrag. Vi får se om det systemet fungerar; det har i och för sig sina svårigheter, Det är inte många som har talat om Skeppsholmens folkhögskola. Det är en väldigt fin verksamhet som bedrivs där, och jag skulle gärna se att det var möjligt att få den att utvecklas något. Vi får avvakta vad styrelsen där kommer att göra i framtiden. Jag vände mig mot Evert Svenssons yttrande att riksdagen motarbetar folkhögskolorna, och jag citerade ordagrant vad han sade. Jag hävdar att det inte är ett rättvist omdöme. Riksdagen motarbetar inte folkhögskolorna. Jag tycker t.o.m., herr talman, att vi skall vara glada, vi som kan sägas tillhöra det folkhögskoleparti som Bertil Hansson efterlyste, över att det inte har gjorts kraftigare attacker mot folkhögskolan när det har skett stora neddragningar över hela utbildningsväsendet. Den är en skolform som har klarat sig förhållandevis bra i den ekonomiska situation vi har i landet. Vi har haft många hårda bataljer om detta, där jag gått emot de kraftiga nedskärningarna. Nu är de genomförda, och jag konstaterar med glädje att folkhögskolorna har kommit förhållandevis lätt undan. Sven Johansson talade om en enig regering förra året, men det är inte det beslutet som vi nu diskuterar. Jag förmodar emellertid att det också i år var en enig regering som lade fram det förslag som utbildningsutskottet nu tillstyrker.
Herr talman! Det är möjligt att jag ser saken ensidigt. Men om man framför sig ser att två mycket gamla folkhögskolor riskerar att slås sönder och samman, är det klart att man kan ta till ordet ”motarbetas”. Utskottet vill inte göra den analys som vi har begärt för att man skulle se om det finns några möjligheter att komma förbi det beslut som vi har fattat. Jag kan inte anse annat än att det är att motarbeta i varje fall de två folkhögskolor som det här gäller. Vi kan i debatten naturligtvis också dra in Viebäck och den situation som den skolan befinner sig i. Det är en gammal folkhögskola som har övergått i en ny, och det vore rimligt att man försökte lösa den situationen. Jag har inte sagt att det skall ske omedelbart, men nu är tiden kommen att göra det. Av denna debatt kanske man kan dra den slutsatsen att det är utbildningsutskottets ordförande Stig Alemyr som står för allt det som vi här kritiserar. Men det är ett enhälligt utbildningsutskott, så alla partier står bakom beslutet. Och det är en borgerlig regering som lagt fram förslaget. Här finns det alltså ett motstånd över hela linjen. Jag vill gärna notera det — och jag beklagar det.
Herr talman! Stig Alemyr har rätt så till vida att vi inte behandlar Axevalla vid denna tidpunkt. Det kommer vi att göra när vi senare diskuterar tilläggsbudget 3 från regeringen. Dessutom kan sägas att utbildningsutskot tets ordförande Stig Alemyr i detta sammanhang, när det gäller folkhögskolevärden, icke är så okunnig att han inte känner till vad som där händer och vad som där har diskuterats under en längre tid. Den här aktuella frågan kan ställas på detta sätt till herr Alemyr: Kommer man från utbildningsutskottet att i fortsättningen vid första ansökningstillfället för en ny folkhögskola, även om den bedrivs i en gammal anläggning, icke att tillstyrka fullt bidrag första året? Använder man sig inte av den principen, har man särbehandlat en viss folkrörelse. Jag tror att det rättvisepatos som jag förmodar att herr Alemyr ändå besitter innebär att han icke anser att en viss grupp, i detta sammanhang Pingströrelsen, skall särbehandlas.
Herr talman! Jo, Stig Alemyr, jag satt i riksdagen när de här anförda synpunkterna på nya folkhögskolor behandlades. Jag brukar inte vara borta så många månader, innan jag ”flyter upp” här igen. Ju djupare jag tränger in i denna fråga, desto mer orimlig finner jag utbildningsutskottets behandling av ärendet. Jag tar i viss mån statsrådet Wikström i försvar, eftersom han ju inte hade sett de motioner som väcktes med anledning av propositionen. Men jag förstår inte hur utbildningsutskottet, som haft att behandla motionerna, har kunnat fatta ett sådant här beslut. Jag säger samma sak som alla andra politiker brukar säga: Jag fick inget svar på min fråga. Jag frågade Stig Alemyr: Vad är det för rättvisa att ABF fick fullt statsbidrag, medan Pingströrelsen får ett reducerat statsbidrag för samma skola? Det är en gammal, konkursdrabbad skola som uppstår i Pingströrelsens regi — och sedan blir man behandlad på detta sätt. Jag fick alltså inget svar på min fråga, och därför vill jag avsluta med att ställa den igen: Är det rättvist att ABF fick fullt statsbidrag, medan Pingströrelsen får ett reducerat statsbidrag för samma skola?
Herr talman! Jag svarade i min förra replik på Filip Fridolfssons fråga, när jag hänvisade till att riksdagen har fattat ett beslut om att man när en organisation startar en ny folkhögskola skall ta hänsyn till om den har några skolor tidigare. Och Filip Fridolfsson sade att han känner till det beslutet. Här har vi en intressant sak, herr talman. Varför står folkpartisten Esse Petersson här och skäller på mig? Han kan ju rikta sig mot den tomma statsrådsbänken. Varför klarar ni inte först upp sådana här saker internt inom partiet? Det är ju ett folkpartiförslag som utbildningsutskottet har ställt sig bakom. Nu är regeringsbänken av för mig obegriplig anledning tom. Både centerpartister och folkpartister ägnar sig här åt att gräla på utbildningsutskottets majoritet. T. o. m. talare från moderata samlingspartiet säger att Jan-Erik Wikström inte har någon skuld i det här, utan det har Stig Alemyr och andra i utskottet. Det är ju fullständigt groteskt. I alla andra sammanhang står ni upp och talar om vilka bra propositioner ni får, och dessa slåss ni för. Men den här gången passar det inte, och ni har inte haft kraft och ork att komma överens i era egna riksdagsgrupper. Ni är så svaga att ni nedlåter er till att skälla på utskottsordföranden, som egentligen inte gjort något annat än att föra vidare det förslag som era egna partier i regeringen har lagt fram. Jag tycker, herr talman, att det är en ynklig föreställning.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en motion från vpk om avskaffande av bestämmelserna om s.k. anpassad studiegång med hela eller delar av undervisningen förlagda utanför skolan. Motionen har väckts även tidigare år, och våra skäl är att erfarenheterna är övervägande negativa enligt undersökningar som tidigare har gjorts av skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna. Merparten av de berörda eleverna lämnar skolan med ofullständigt grundskolebetyg, och det stora flertalet går aldrig eller först efter lång tid tillbaka till undervisningen. Anpassad studiegång har i många fall visat sig bli en slutgiltig lösning för eleven. Nu skall ju, enligt vad utskottet uppger, skolöverstyrelsen vara klar senast den 1 juli i år med sin redogörelse för verksamheten med anpassad studiegång. Eftersom det då är att vänta att de uppgifter som vi har byggt motionen på kommer att bekräftas, så finns för dagen inte mycket att tillägga. Jag har därför, herr talman, icke heller i detta ärende något yrkande.
Fru talman! Med hänvisning till den debatt som fördes den 15 april angående utbildningsutskottets betänkande nr 18 ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiskå reservationerna som fogats till det betänkandet, nämligen nr 1, 2, 3, 4 och 8.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen som finns fogad till utskottets betänkande. För den som följer verksamheten i våra skolor är det helt uppenbart att det under senare år har blivit en allt besvärligare situation på lågstadiet. Det här understryks också av den enkät som Sveriges Lärarförbund har riktat till sina medlemmar som arbetar på det stadiet. Lärarna anser att problemen har ökat markant och blivit alltmer komplicerade. Problemen, som tidigare var knutna till i första hand storstadsområdena, anses nu vanligare i hela landet. Detta är allvarligt, eftersom erfarenheterna från de första skolåren präglar elevernas inställning till skolarbetet. Därför är det oerhört viktigt att barnen ges en bra och lugn skolstart. Svårigheterna i skolan är naturligtvis en spegling av problemen i samhället. Som ett exempel kan nämnas familjemönstren och deras utveckling. 20 960 av alla barn har i dag föräldrar som lever åtskilda. Många familjer saknar det nätverk av vuxna som kan ge barnen stöd och fostran. Barnen utsätts också för stark påverkan genom massmedia och det kommersiella kulturoch fritidsutbudet. Inslag som är förråande och förnedrande saknas verkligen inte i sådana sammanhang. Detta står naturligtvis i stark kontrast till samhällets mål för skolan och barnomsorgen. Barnens och föräldrarnas problem i hemmen och på fritiden ger tydliga utslag i arbetssituationen vid skolstarten. Kraven på skolans sociala roll har därmed ökat utan att lärarna getts tillräcklig beredskap, t.ex. genom lärarutbildningseller fortbildningsinsatser för att möta den nya situationen. Till detta kommer också att andelen obehöriga lärare på lågstadiet ökar. Jag tror att en sådan här beskrivning, herr talman, kan omfattas av alla dem som har satt sig in i problematiken. Jag tror att vi kan vara överens om att ungefär så här förhåller det sig i dag. Situationen har förvärrats genom att de borgerliga regeringarna har tagit resurser från skolan. Den nedrustning av skolans reala tillgångar som framför allt moderaterna i regeringsställning ledde har fått till konsekvens att lågstadiet tilldelats mindre del av de samlade resurserna ute i kommunerna. Många kommuner har exempelvis, stick i stäv mot regeringens önskan, inte gjort större klasser på mellanstadiet. De har klarat det genom att ta förstärkningsresursen, som ju skall användas behovsinriktat. Klasserna på mellanstadiet har alltså kunnat bibehållas på bekostnad av lågstadiet eller på bekostnad av elever med särskilda behov. Jag klandrar inte de kommuner som gjort på det sättet, eftersom många av dem har försatts i en omöjlig situation: antingen slå sönder klasser på mellanstadiet eller behålla dem och på så sätt ta resurser från andra angelägna behov inom skolområdet. Jag kunde ta fler exempel som visar vilka effekter som neddragningarna har fått de senaste åren, men jag tror att detta räcker för att visa den problematik som råder ute i kommunerna. Mot denna bakgrund anser vi socialdemokrater att det nu krävs en rad insatser som gemensamt kan bilda ett samlat förslag till åtgärder för att underlätta barnens skolstart. Det gäller åtgärder på både kort och lång sikt som berör såväl förskolans som lågstadiets verksamhet. Vi lägger därför fram ett konkret sexpunktsprogram för riksdagen, och jag skall kort redogöra för det. 1. Förskolan behöver få en mer planerad och tydligt målinriktad verksamhet. 2. Särskilt för de äldre barnen i förskolan bör också ingå förberedelser inför skolstarten. Detta kräver förändringar av innehållet i förskolan. 3. Särskilt pedagogiska och organisatoriska åtgärder behöver vidtas för att åstadkomma en mjuk övergång mellan förskola och lågstadiet. 4. Lågstadiets arbetssätt behöver förändras så att förskoleoch lågstadiepedagogiken närmar sig varandra. 5. Vidareutbildningsoch fortbildningsinsatserna för förskolans och lågstadiets personal bör intensifieras. 6. Vid skolstarten behöver barnen mer vuxenstöd. Ökade resurser måste därför sättas in för att underlätta barnens skolstart. Det gäller att utnyttja de behovsorienterade resurser som finns i kommunerna, så att de i högre grad tillfaller lågstadiet, men därtill krävs ett särskilt tillskott av personella resurser för att snabbt bemästra skolstartsproblemen. Det betänkande vi nu diskuterar rör framför allt p. 5 i vårt program, som tar upp de nödvändiga stimulanserna av vidareutbildningsoch fortbildningsinsatserna för lågstadiets och barnomsorgens personal. Jag skall närmare motivera varför vi anser detta så viktigt. För att få en mjuk övergång från förskola till skola, så är det väsentligt att personalens grundutbildning och fortbildning tar upp dessa frågor om övergången i större utsträckning än nu. Därför bör fortbildningen i ökad utsträckning kunna ske gemensamt mellan förskolelärarna och lågstadielärarna. Vi tycker det är rimligt att statsmakterna stimulerar en sådan utveckling. Vårt förslag är därför att ett anslag på 5 milj.kr. ställs till förfogande för gemensamma fortbildningsinsatser. Fortbildningen skall syfta till att underlätta övergången från förskola till skola och förbättra kunskaperna om förskola och lågstadium. Diskussionerna under fortbildningen bör kunna ligga till grund för utveckling och revidering av lokala planer och program för hur en mjukare övergång bör organiseras. Även föräldrarnas roll och delaktighet vid övergången bör uppmärksammas. Det är av stor vikt att kunskaperna om barn med särskilda behov ges en framträdande roll i fortbildningen. Dessa fortbildningsmedel bör inte bindas vid någon centralt utarbetad fortbildningsplan. I stället är det en fördel om olika modeller och former utarbetas lokalt som sedan kan få praktisk betydelse för det fortsatta reformarbetet kring övergången förskola-lågstadium. Nu har utskottets borgerliga majoritet avvisat vårt förslag med hänvisning till det statsfinansiella läget. I sak har man tydligen inget att invända mot de idéer vi för fram. Tvärtom säger man att de är angelägna. Jag kan då bara beklaga att regeringssidan inte prioriterar den här insatsen lika högt som vi socialdemokrater gör. I vårt budgetalternativ, som dessutom har ett lägre underskott än regeringens förslag, finns de här insatserna med. Det bevisar bara hur olika vi bedömer vikten av insatser på lågstadiet. När ord skall omsättas i handling finns inte de borgerliga med i arbetet. Barnen och de många lärarna som känner till de här bekymren är naturligtvis inte betjänta av allmänt och fagert tal, utan de har rätt att kräva insatser. Man upplever ute i skolorna stora problem, och om riksdagen skjuter de problemen ifrån sig genom att hänvisa till exempelvis pågående utredning, upplevs det säkert såsom cyniskt av de människor som står mitt uppe i arbetet. Om jag inte får något svar av utskottets talesman beträffande de förslag vi har framställt — annat än hänvisningar till det statsfinansiella läget — tycker jag ändå att de som arbetar ute i skolorna har rätt att kräva någon typ av besked. Därför skulle det vara intressant att höra ett svar från utskottets talesman Kerstin Göthberg på följande fråga: När ni avstyrker det socialdemokratiska programmet, som går ut på att förbättra arbetssituationen på lågstadiet, vad vill ni då sätta i stället? Det finns många som har rätt att kräva ett svar på den frågan, och det skulle vara värdefullt om Kerstin Göthberg kunde utveckla det alternativ som de borgerliga har när ni säger nej till vårt förslag. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Att börja skolan känns för de flesta barn spännande, och de längtar ofta efter just den dagen. Men det kan också upplevas som en smula skrämmande. Det är så mycket som är nytt och fftämmande. Nya lokaler, nya rutiner och nya vuxna kommer in i bilden. Det är glädjande att konstatera att det finns en klar och samstämmig strävan att göra övergången från förskola till skola så mjuk och konfliktfri som möjligt. SIA-utredningen och barnstugeutredningen har betonat vikten av samverkan mellan förskola och skola. Detta görs också i den nya läroplanen Lgr 80. De flesta kommuner har också i dag någon form av samverkan. Den kan dock variera rätt mycket, från besök i den mottagande någon gång före skolstarten till mer integrerad och organiserad samverkan. Det krävs dock, och det påpekas också i den socialdemokratiska motionen, en hel del praktiska och organisatoriska åtgärder för att barnen skall uppleva skolstarten som en naturlig fortsättning på förskolan. I reservationen till det här betänkandet föreslås ett nytt anslag om 5 milj.kr. för gemensam fortbildning av personal inom förskola och skola. Utskottet delar motionärernas uppfattning att gemensam fortbildning är ett viktigt instrument — ett av flera — för en bra skolstart, men utskottet kan inte, med hänsyn till det statsfinansiella läget, tillstyrka ett nytt anslag på detta område. Jag vill också tillägga några ord: I tider med begränsade resurser är det viktigare än någonsin att det finns ett ordentligt underlag innan man satsar nya pengar. Som Göran Persson mycket väl känner till arbetar just förskola-skola-kommittén med att finna lösningar på problem som rör samverkan mellan förskola och skola, och fortbildningen är ett av de problemen. Skolöverstyrelsen håller också på att utarbeta förslag till åtgärder för att förbättra situationen på lågstadiet, särskilt inom årskurs 1.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

Herr talman! Jag ställde en fråga till fru Göthberg om vad hon hade att komma med i stället. Jag trodde att hon hade uppfattat de mycket kraftiga signaler utifrån skolorna som vi alla har fått ta emot, signaler som säger att situationen är mycket besvärlig och att väldigt många lärare och föräldrar upplever detta som klart alarmerande. Men fru Göthberg hänvisar till pågående utredningar och pågående översyner. Hon hoppas att dessa så småningom skall komma fram till resultat. Jag tror inte att det är detta svar som man ute på skolorna kräver av oss. Både fru Göthberg och jag känner mycket väl till situationen. Det behövs inga fler utredningar än de som vi tidigare har bakom oss för att konstatera den akuta situationen. Däremot är jag helt på det klara med att i det långsiktiga perspektivet är utredningar naturligtvis väsentliga. Men det är inte detta som de här insatserna i första hand tar sikte på, utan det är framför allt att möta de krav som kommer utifrån skolorna i dag om akuta insatser och konkret handling. I skolorna nöjer man sig inte, fru Göthberg, med ytterligare utredningsinsatser, utan man vill ha konkreta förslag. Min fråga blir då återigen: Är fler utredningar det enda som Kerstin Göthberg har att erbjuda dessa hårt arbetstyngda lärare ute i skolorna? Finns det ingenting annat att komma med från den borgerliga sidan?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det säkerligen inte finns några delade meningar mellan mig och Göran Persson i denna fråga. Det finns kanske inte heller några delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Men det är inte så där förfärligt enkelt att man bara kan säga att nu pytsar vi på med ytterligare pengar för att lösa just det här problemet. Göran Persson vet mycket väl att det görs försök med denna fortbildning ute i kommunerna. Men man stöter på — som jag sade tidigare och som påpekas i motionen — både organisatoriska och praktiska svårigheter när det gäller att genomföra detta. Det är här fråga om olika personalgrupper, som har olika avtal och olika arbetstider. Det är faktiskt också så att innehållet i fortbildningen i dag är avtalbart. Innan vi har en klar bild av detta tycker jag inte att vi skall satsa pengar. Vi bör först se var pengarna kan ge bästa möjliga resultat. Strävan att göra denna övergång så bra och så konfliktfri som möjligt finns hos oss allesammans.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
Dessa organisationers medlemmar upplever inte de hinder som fru Göthberg pekat på, utan de upplever snarast hinder i form av bristande resurser att sätta in för att ytterligare påskynda den fortbildning som skall ge de effekter som jag pekade på i mitt anförande. Finns det, som Kerstin Göthberg sade, inga delade meningar är det ganska naturligt att hon för sin del ansluter sig till reservationen. Jag tror att det, som jag sade förut, är så att Kerstin Göthberg på denna punkt är ganska tomhänt. Hon vill så väl, men hon har inte de resurser som vi har plockat fram i vårt budgetalternativ. Därför blir det denna konsekvens debattmässigt för henne.
Herr talman! Vi har i dag fått en skrivelse från utbildningsledargruppen inom högskolans förskolelärareoch fritidspedagoglinjer, som just tar upp dessa problem. Man säger att man vill ha klara riktlinjer för fortbildningens mål, innehåll och organisation. Och man vill också att förutsättningarna skall utredas för en gemensam organisation för barnomsorgens och skolans personal när det gäller personalutveckling på det här området. Jag tycker att det är ett dokument värt att notera. Här har vi inte underlag för att gå vidare.
Herr talman! Jag har naturligtvis också fått brevet från denna fortbildningsorganisation. Jag tolkar det emellertid på rakt motsatt sätt, Kerstin Göthberg. Det är väl uppenbarligen så att de som tar del av den här debatten får dra de slutsatser som kan komma ut av den, nämligen att det finns två alternativ som står mot varandra. I det ena vill vi satsa pengar på att få i gång fortbildningen, och i det andra vill den borgerliga majoriteten fortsätta utredandet.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat industriministern om regeringen är beredd att medverka till att alla anställda i Vänerskog garanteras lön under den omställningstid som behövs för att utreda möjligheterna att rekonstruera verksamheten. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill inledningsvis erinra om att industriministern med anledning av Vänerskogskonkursen har tillsatt en arbetsgrupp som leds av generaldirektör Lennart Schotte. Denna grupp, som började sitt arbete första veckan i januari i år, skall vara rådgivande åt konkursförvaltaren vad avser bl.a. lösningar som kan ha struktureffekter. Vad sedan gäller frågan om de anställdas löner så finns det sedan år 1970 en statlig lönegaranti för att säkerställa de anställdas lönefordringar i en arbetsgivares konkurs. Genom lönegarantin kan en anställd få ut lön för en tid av ett år före konkursansökningen och för skälig uppsägningstid, dock högst sex månader. Garantibeloppet betalas ut av länsstyrelsen efter framställning av konkursförvaltaren. Under månaderna december-februari har ungefär 25 milj.kr. utbetalats per månad i lönegaranti till ca 2 500 anställda i de konkursdrabbade företagen. Dessutom finns möjlighet att erhålla ett bidrag enligt en särskild kungörelse om statsbidrag till nedläggningshotade företag. Bidraget utgår till företag som är i konkurs eller likvidation för att ge rådrum för överväganden om fortsatt drift eller omplacering av de anställda. AMS prövar f.n. ansökningar om sådant bidrag för ca 1500 av de anställda inom Väner 5 skog.

Herr talman! Först framför jag ett tack för svaret. Innan jag kommenterar svaret från arbetsmarknadsministern, vill jag uttala min förvåning över hur denna fråga har hanterats. Jag lämnade in frågan till industriminister Åsling den 17 februari, samma dag som massmedia gav offentlighet åt att staten via den statliga lönegarantin tvingas betala ut sammanlagt 6 milj.kr. i löner till tjänstemännen på Vänerskogs huvudkontor i Karlstad. Först fick jag besked om att industriministern skulle ge sitt svar här i kammaren den 25 februari. Så blev svaret uppskjutet till den 9 mars. Inte heller då fick jag något svar, utan i stället ett besked från kammarkansliet att min fråga hade lämnats över till arbetsmarknadsministern och att svar var att vänta i dag, den 25 mars — fem veckor efter det att frågan ställdes. Jag lastar inte på något sätt arbetsmarknadsministern för detta, men hanteringen rimmar illa med vad som sägs i riksdagsordningen beträffande tid för besvarande av frågor. Så går jag över till svaret. Det kan kanske tyckas att min fråga skulle vara mindre aktuell i dag än för fem veckor sedan. Men faktum kvarstår: Förbittringen är mycket stor bland de många som är anställda i Vänerskogs olika enheter och som inte vet någonting om sin framtid, medan de ledande i företaget får ta emot betydande belopp per månad t.o.m. juli månads utgång. Jag tar fasta på det som arbetsmarknadsministern säger sist i svaret, nämligen att det finns möjligheter för nedläggningshotade företag att erhålla bidrag och att en ansökan om sådant bidrag till Vänerskog f. n. prövas av AMS. I anslutning till detta vill jag gärna knyta an till Bäckhammar. Jag hade givetvis Bäckhammar med i tankarna när jag ställde denna fråga. Där finns i dag 423 anställda. Jag vet att konkursförvaltaren har begärt ett 50-procentigt lönestöd, som skulle gälla t.o.m. juli månads utgång. Enligt uppgifter som jag har fått i dag på morgonen rör det sig totalt om ca 4 milj.kr. Ett sådant stöd skulle givetvis avsevärt lugna de drygt 400 anställda, eftersom de då skulle veta att de hade sina löner säkrade t.o.m. den 31 juli. Kan statsrådet på något sätt medverka till att detta lönestöd kommer att utgå är det givetvis av mycket stort värde. Jag vet att arbetsmarknadsministern, kanske med speciellt intresse, följer utvecklingen i just Bäckhammar, och det vore välgörande om vi kunde få ett besked om lönestödet kommer att ges. Jag vet — det står ju i svaret — att ansökan från konkursförvaltaren har gått till AMS, men statsrådet kanske ändå har något att säga om möjligheterna att ansökan beviljas.